Herr talman! Vi ska debattera miljö och jordbruksutskottets betänkande nr 11, SkogspolitikJag kan börja med att nämna att det finns 27 motionsyrkanden. Det finns 13 reservationer och ett särskilt yttrande. Betänkandet handlar bland annat om ett nationellt skogsprogram, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, en nationell målsättning för ett hyggesfritt skogsbruk, användning av främmande trädslag, äganderätt, skogs och miljöcertifiering och regelförenkling. Det kan vara bra för eventuella tittare att ha reda på det.Herr talman! Vi i Alliansen har två reservationer. Jag nöjer mig med att yrka bifall till nr 10, under punkt 12.Skogen är ofta föremål för debatt. Man kan fundera lite över hur det kan komma sig. Men vi kan tänka på hur de flesta vistas i skogen. Många går och plockar bär på någons skogsmark. Skogshallon finns ofta på ett hygge. Lingon finns också på hygget. Och i skogen hittar vi kanske blåbär. Det tas helt för givet i dag, i och med att vi har allemansrätten.Jag tänker på svampen och på skogspromenaden en gnistrande vinterdag, med lite bakgrundsmusik från orren, eller på promenaden i vårskogen, där en hel kör av fåglar sjunger och kvittrar. Vi kanske stöter på en råbock som skäller. Vi kan också vara där på hösten när älgtjuren lockar. Det finns otroligt mycket att göra i vår skog utan att man för den skull äger den.Herr talman! Nu har Birger Lahti lämnat kammaren, men jag känner igen hans beskrivning i den föregående debatten. Jag tillhör dem som brukar åka till Kurrokvejk, som ligger strax söder om Arjeplog, för att jaga älg. Jag kan garantera er att man inte åker de 85 milen för att jaga älg utan för att vara i naturen. Om det sedan kommer en älg i vägen och hunden får skälla på den är det liksom bonus. Jag kommer så väl ihåg en frostig morgon. Jag hörde min morbror på radion säga: Det är så vackert här att jag snart börjar grina.Det är den skog vi har i Sverige. Så har vi någon som äger den, i regel en privat skogsägare eller ett skogsbolag. Här tror jag att konflikter kan uppstå. Här finns alltså en privat markägare som har köpt mark - många gånger för dyra pengar, 300-350 kronor per skogskubik, lite beroende på var i vårt avlånga land man befinner sig. Det är klart att det finns ett företagande och en idé runt det skogsbruket, och man behöver ha en avsättning.Men det är också viktigt att vi får använda skogen som en råvara till vår skogsindustri. Före valet var Socialdemokraterna, herr talman, väldigt tydliga med att skogsindustrin var viktig. Nu har jag förstått att det man säger före ett val inte är så viktigt om man är socialdemokrat. Det har ju blivit några löftesbrott, och risken är väl överhängande att det kommer ett löftesbrott även här.Moderaterna är ett parti som tror att skogen har ett mycket värdefullt användningssätt även framgent och förmodligen ett ännu högre förädlingsvärde. Vi ser i dag att man håller på att omstrukturera. Allt mindre papper går till tidningar. Jag tror att Mittmedias snittläsare är 67 år eller något sådant, så det är väl bara att räkna antalet år till dess att tidningen har svårt att göra sig gällande och journalistiken kommer att förmedlas på andra sätt.Morgondagens biodrivmedel kan mycket väl komma från skogen. Jag tror att det finns material, som inte är vanligt trävirke, som vi kan bygga och göra saker av.Något som är viktigt och som vi har sagt några gånger här i kammaren är detta: Vi har haft ett hundraårigt förbud mot att bygga högt i trä på grund av risk för bränder. I och med att vi gick med i EU försvann det förbudet. Nu börjar vi se firmor, speciellt från Norrland, som bygger i trä. De kommer hit till Stockholm och slår upp höga hus på relativt kort tid. Man har skapat sysselsättning i Norrlands inland och vid kusten. Det är naturligtvis väldigt bra.Vi får också en konkurrens. Det är helt fel väg att gå att subventionera en bransch som inte har klarat sin kostnadsutveckling, vilket är fallet med byggbranschen. Det är bara att titta i statistiken på inflationen och hur mycket byggkostnaderna har ökat, så ser man att någonting hände under 1990-talskrisen.

Det är väldigt viktigt att vi har konkurrenskraft. Men när det gäller kilometerskatten kan vi moderater, och jag kan nog tala för hela Alliansen, inte komma på något politiskt förslag som har varit så otroligt fientligt inställt till Norrland och landsbygden.60 procent av alla lastbilstransporter är under tio mil. Dessa kommer inte att gå på järnväg. Skogen behöver vara konkurrenskraftig. Vi behöver ETT-lastbilar - En trave till - och vi behöver bilar som kan lasta 74 ton. Jag har ställt en interpellation till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, eftersom landsbygdsministern talade om att man hade haft besök från Finland av 20 personer. De åkte hem och såg till att detta blev verklighet. Det som behövdes var finsk sisu.Detta är viktiga frågor. Vi är inte nära marknaden. Var och en som har tittat på en jordglob inser raskt att marknaden kanske inte företrädesvis är i Sverige, och vi ligger inte mitt i den. Vi måste kunna transportera gods på ett billigt och bra sätt.Som sagt, forskningen är viktig. Jag tror att vi bara har sett början på den utveckling som vi har nu.Herr talman! Jag ska bara plädera för punkt 12, där Alliansen i en reservation föreslår att vi ska ha regelförenklingar. Det är väldigt viktigt att vi får till regelförenklingar och att det nationella skogsprogram som tas fram och som vi är politiskt överens om verkligen styrs av att det är ett produktionsskogsbruk med miljöhänsyn och att båda kraven är lika mycket värda. Vi måste se till att det nationella skogsprogrammet blir klart innan vi gör eventuella regelförändringar och liknande. Annars börjar vi i fel ände.Herr talman! För att inte överskrida tiden ännu mer nöjer jag mig med dessa ord.
Herr talman! Vi debatterar i dag betänkandet MJU11 SkogspolitikHerr talman! Det hade gått ut varningar, men få hade kunnat föreställa sig hur en storm på bara några timmar kunde förstöra så mycket. Det var stormen Gudrun som slog till för lite mer än tio år sedan.Under den natten, den 9 januari 2005, dödades minst sju personer. Hus och byggnader förstördes, vägar blockerades och hundratals mil med el och telefonledningar revs ned. Den natten föll kanske 250 miljoner träd i det stormdrabbade området, lika mycket som normalt avverkas på ett år i hela Götaland.Gudruns nyckfullhet kan nog jämföras lite med de gamla gudarnas. Ett skogsskifte kunde vara totalt nedblåst, medan träden hos grannen stod orörda kvar. Många vittnade efteråt om hur svår den natten var. Jag och min brorsa satt i en bil mellan Borås och Vara och försökte ta oss hem mitt i natten, en fullständigt idiotisk och livsfarlig bilresa.Tiden efteråt blev i så måtto ännu värre, och det var egentligen då den stora utmaningen började. Under uppröjningsarbetet omkom ytterligare tolv personer. Det gjordes hundratals anmälningar om arbetsplatsolyckor kopplade till uppröjningen. Tusentals hushåll fick inte tillbaka el eller telefon förrän efter kanske en eller två månader. Vägen tillbaka till ett normalt liv var lång och den mentala påfrestningen stor för många.Men ur krisen och efter alla de uppoffringar som gjordes växte också en ny kunskap fram om hur skogen kan brukas för att minska stormskador, till exempel genom nya sätt att gallra och slutavverka. Stormen ledde också till en förändrad sammansättning av skogarna i de aktuella områdena. Skogen är just så fantastisk: Ur förödelsen, ur kaoset kan nytt liv och ny grönska växa fram.Herr talman! Skogen är en av våra viktigaste resurser. Från norr till söder ligger stora kulturella och ekonomiska naturvärden i just våra skogar, vilket manar oss att föra en genomtänkt och väl avvägd skogspolitik. Vi i Sverigedemokraterna värnar skogsnäringen, som utgör en viktig hörnpelare i den svenska exportindustrin och genererar betydande intäkter och arbetstillfällen i hela landet.Vi ser inte nödvändigtvis en konflikt mellan natur och ekonomi. Enligt oss har vi ansvarsfulla skogsägare i Sverige, och ofta är det just den brukade och välskötta skogen som attraherar allt från svampplockare till jägare.Skötsel av skog är ett eftersatt område, och Sverigedemokraterna var det parti som budgeterade mest för detta ändamål. Däremot var vi mer återhållsamma än regeringen vad gällde att skapa nya naturreservat. Enligt oss beskär detta möjligheterna att bedriva ett aktivt jord och skogsbruk. Skyddade områden kan också utgöra fredade zoner för skadeinsekter, ett potentiellt problem för kringliggande skogsfastigheter.Det faktum att Sverige har mycket välskötta skogar anser vi hänger samman med att vi i Sverige har engagerade, kunniga och arbetsamma skogsägare. Vi vill fortsatt stärka skogsägarens ställning gentemot andra näringsidkare, som ibland kan missbruka allemansrätten. Vår skogspolitik omfattar även åtgärder för att stimulera en ökad skogsröjning och minskad byråkrati i skogen, till exempel ökad möjlighet till dispens för dikning. Enligt oss är detta väl avvägda åtgärder som ökar skogens både värde och produktion.Den bästa skogspolitiken uppnås, enligt oss, genom frivillighet och kunskap snarare än genom detaljstyrande lagar och regleringar. Ett nationellt skogsprogram med en långsiktig och tydlig framtidsstrategi bör därför arbetas fram gemensamt med skogsnäringen.Herr talman! Sverige har mycket stora arealer som är eftersatta och som behöver röjas. I dag finns 1,3 miljoner hektar skog med eftersatt röjning i Sverige - det så kallade röjningsberget. 360 000-380 000 hektar röjs varje år. När skogen röjs fördelas tillväxten på färre och grövre stammar, och då kan träden bättre stå emot påfrestningar i form av snö och vind. Röjningen ger en skog som när den gallras innehåller träd som är grövre. Den kan avverkas tidigare och därför ge bättre lönsamhet. Skogar som inte röjs ger många klena stammar där varje stam kostar lika mycket att avverka som grova stammar, vilket innebär att avverkningskostnaden blir högre, att avverkningen förskjuts framåt i tiden och att skogens omloppstid förlängs.Herr talman! Innan man slutavverkar skog ska man enligt lag lämna in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Detta ska göras minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. Ibland finns det anledning att påbörja avverkningen innan dessa sex veckor har gått. I dessa fall kan man ansöka om dispens för att få påbörja avverkningen tidigare, men då krävs att man anger skäl för detta. Vi i Sverigedemokraterna vill att möjligheterna att få dispens vid avverkningsanmälan ska kunna underlättas av till exempel ekonomiska skäl.Herr talman! Skogsbranden i Västmanland var en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid. Branden drabbade enskilda personer hårt och krävde stora resurser från samhället. Ca 14 000 hektar skog ödelades, vilket innebar en minskning av skogsägarnas nettovärde med ca 100 miljoner kronor.I dagsläget uppskattar försäkringsbolagen att kostnaden uppgår till 875 miljoner kronor, och siffran väntas stiga. Fortfarande väntar drabbade skogsägare på att eventuella stöd ska betalas ut. Sverigedemokraterna anser därför att nödvändiga åtgärder fortsatt bör vidtas för att stödja skogsägare och andra som drabbats av den stora skogsbranden i Västmanlands län.Herr talman! Det är många som har åsikter om den svenska modellen för brukande av skog. Drygt hälften av Sveriges skogsmark ägs av 330 000 enskilda skogsägare med en känsla och ett ansvar för sin egen skog. Globalt ser man ett tydligt samband mellan brist på enskilt ägande och skogar som skövlas. Att bruka skogen skapar sysselsättning och gör det möjligt för många att bo, verka och leva på landsbygden.Äganderätten är också ett viktigt fundament för vår historiska rättstradition, men den hotas i dag av organisationer och privatpersoner som utan att behöva ta det ekonomiska ansvaret kan kräva inskränkningar i brukandet av skogen. Sverigedemokraterna vill därför att äganderätten stärks när det gäller intressekonflikter med intresseorganisationer och andra särintressen, till exempel vid avverkningar och annat skogsbruk.Herr talman! I regeringens budgetproposition för 2015, utgiftsområde 23, anges att 10 procent av skogen är avsatt för naturvård. Skogsarealen skulle öka dramatiskt om man i stället använde internationell statistik som inkluderar skogsklädda impediment, mark som producerar mindre än en skogskubikmeter virke per hektar och år, så kallad lågproducerande mark. Med det synsättet skulle Sveriges totala skogsareal vara drygt 28 miljoner hektar, och den avsatta arealen för naturvård skulle i stället vara 25 procent av den totala skogsarealen. Herr talman! Alla vill inte bo och verka i storstaden. Nästan 99 procent av Sveriges yta består av landsbygd. Det är ett fantastiskt land fyllt av djupa skogar, forsande bäckar, grönskande hagar, böljande åkrar, höga berg och djupa dalar. Och att detta Sverige fortsätter att leva beror till stor del på att det finns människor som bor där - människor av kött och blod som använder all sin uppfinningsrikedom för att skapa sig sina liv i det som utgör ryggraden i Sverige, nämligen landsbygden. Då är skogen en viktig del. Skogens exportnäring, skogsbruket och sågverksnäringen är en viktig livsnerv för landsbygden. För oss i Sverigedemokraterna är det just möjligheten att leva, bo och verka på landsbygden som verkligen betyder något, för det är skogspolitik på riktigt.

Herr talman! Framtiden byggs av den gröna kolatomen. Ni kanske undrar vad den gröna kolatomen är, och jag ska förklara vad jag menar.Vårt samhälle har under lång tid byggt vår tillväxt och vår ekonomi på den svarta kolatomen, det vill säga det som kommer från olja och kol, de fossila bränslena. Men för att vi ska kunna skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i framtiden och möta de utmaningar vi har framför oss när det gäller miljö och klimat måste vi hitta den väg som vårt samhälle ska ta. Där spelar den gröna kolatomen från åkern men framför allt från skogen en otroligt central roll. Med den gröna kolatomen från skogen kan vi nämligen bygga i stort sett allt som vårt samhälle behöver. Vi kan göra drivmedel, byggmaterial, kemikalier, målarfärg, tyg - ja, i princip allt som man kan tänka sig att vi kommer att behöva.Herr talman! Skogen är något som ligger oss i Centerpartiet väldigt varmt om hjärtat. Vi tror på skogen och på dess potential. Därför har Centerpartiet under tiden i alliansregeringen arbetat mycket med skogens utveckling. Förutom den skogspolitiska propositionen, En skogspolitik i takt med tidenUnder Centerpartiets tid i regeringen tog vi också initiativ till visionen om skogsriket, en vision som sedan har legat till grund för det nationella skogsprogram som riksdagen beslutade om i fjol. Ur Centerpartiets perspektiv finns det många utmaningar att beakta i den dialog som ska föras inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Hur säkerställer vi till exempel kompetensförsörjningen? Skogsentreprenörerna vittnar om att det är svårt att få tag i kompetent arbetskraft. Hur ökar vi jämställdheten i en sektor där jämställdheten i dag är ett problem?Vi i Centerpartiet ser också behovet av ett nationellt skogsprogram som även adresserar målkonflikter och underlättar avvägningar. Därför menar vi att det är mycket viktigt att arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram, och den dialog som däri sker, inte ska förekommas av andra processer, utredningar eller översyner.En sådan process är till exempel regeringens aviserade översyn av skogsvårdslagen. Vi i Centerpartiet ställer oss kritiska till att en sådan översyn ska inledas. Dels riskerar den att vingklippa den viktiga dialog som måste ske inom det nationella skogsprogrammet, dels har frågan om en översyn behandlats tidigare, till exempel i Miljömålsberedningen inför propositionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inte någonstans har behovet av en översyn lyfts fram.För oss i Centerpartiet är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Det man äger vårdar man också. Att skogspolitiken bygger på frihet under ansvar anser vi därför är en stor styrka. Skogsbruk är nämligen en mycket långsiktig verksamhet. Det våra föräldrar planterade kommer generationer efter oss att få nytta av. Det kräver en politik som värnar långsiktighet, varsamhet, förutsägbarhet och framför allt ansvar.Senast för några dagar sedan presenterades en studie från SLU och Skogsstyrelsen som visar att skogsbrukets totala miljöhänsyn är nästan dubbelt så stor som man tidigare har trott. Ungefär 8 procent av arealen lämnas av hänsyn direkt vid slutavverkningen. Studier visar även att principen frihet under ansvar har skapat en positiv utveckling i miljöer i skogen som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Arealen gammal skog och äldre lövrik skog samt mängden hård död ved har fördubblats under de senaste 20 åren. Även mängden ädellövskog och gröna lövträd har ökat markant.Samtidigt finns det utmaningar i skogsvården, till exempel vad gäller kvaliteten på den lämnade hänsynen, markskador och vattenkvalitet. Detta menar vi löses bäst i dialog inom ramen för det nationella skogsprogrammet, inte genom ytterligare byråkrati eller regleringar för skogsägarna. Sådana åtgärder tror vi snarare skulle skapa mer jobb i Myndighetssverige än lösa några problem i verkligheten. Regleringar och regelverk finns det tyvärr redan mer än gott om för våra skogsägare. Som jag nämnde tidigare arbetade alliansregeringen med regelförenklingar för landets företagare på olika sätt, så också för våra skogsföretagare. Men detta arbete måste fortsätta. Därför uppmanar Alliansen den rödgröna regeringen att titta vidare på fler förenklingsförslag.Herr talman! Att skogen är vårt gröna guld är ett ganska slitet uttryck. Men det finns en anledning till det, för det stämmer faktiskt. Den gröna kolatomen från skogen kommer att vara en ovärderlig byggsten i framtiden. Därför är det viktigt att vi tar vara på den möjlighet som den produktiva skogen ger oss. Det kommer att skapa jobb och tillväxt, inte bara ute i skogen utan för hela Sverige.

Herr talman! Naturhänsyn och produktionsintressen ska sedan 1993 väga lika i skogsvårdslagen. Många skogsbrukare brinner för att vårda skogen, särskilt de mindre skogsbrukarna som exempelvis familjeskogsbrukare. Samtidigt ser vi gigantiska hyggen sprida ut sig över stora områden i till exempel Dalarna. Enorma körskador lakar ut marken, och det kommer tungmetaller till vattendragen, som försuras. Det är ett jätteproblem.37 procent av avverkningarna 2011 var inte godkända. 37 procent av avverkningarna överträdde alltså naturhänsynen. Det är ganska allvarligt. Frihet under ansvar har för vissa bolag blivit frihet utan ansvar.Det är dags att vi ser naturen på ett annat sätt. Vi börjar känna av klimatförändringar på grund av ett för högt resursuttag från många av våra naturresurser. Vi håller på att överskrida naturens gränser.Det är dags att vi börjar hitta gränserna som naturen sätter och att vi börjar bruka tillsammans med naturen. Vi måste börja använda de ekosystemtjänster och processer som finns i naturen så att vi brukar på ett balanserat sätt.För att lyckas med detta krävs att vi utvecklar metoder för forskning och att vi har tydliga sanktioner när någon bryter mot naturens gränser och våra lagar. Därför vill Vänsterpartiet att det ska finnas tydligare sanktioner.

Inslag av lövträd som björk höjer bördigheten långsiktigt. I Norrland är det problem med bördigheten, särskilt när det gäller föryngring. Blandar man in björk och det är rätt pH i marken kan man höja bördigheten väsentligt. På så sätt ökar man biologisk mångfald, stormfasthet och bördighet samtidigt. Det är sådana här smarta lösningar vi behöver komma fram till.Vi vill också ha ett tydligt skydd av nyckelbiotoper och att det skapas utbredda naturreservat där det behövs. Vi vill att Sveaskog går före och skyddar sina nyckelbiotoper. Mellan dessa värdekärnor där biologisk mångfald kan utvecklas och andra skogsområden är det viktigt att ha korridorer för att bibehålla artrikedomen.Kontinuitetsskogsbruk är då alldeles ypperligt eftersom man undviker att fragmentera landskapet i de enorma hyggen vi ser i dag. Också av denna anledning vill vi gynna kontinuitetsskogsbruk. Detta främjar också turismen, som är en av Sveriges största näringar.Låt mig också säga något om kilometerskatt. Det är en reform som vi behöver för att ställa om åkerinäringen, som sedan några år står för den största utsläppsökningen. Det måste vi komma till rätta med. Vi vill dock se över möjligheten att göra undantag för skogsbilvägar i Norrland. Vi vill utreda om man kan göra vissa undantag där det inte finns järnväg för att balansera det hela. Vi tänker alltså inte enkelspårigt, utan det är viktigt att hitta en balans. Men vi måste ställa om, för vi har en klimatutmaning som vi måste ta på allvar. Enligt forskarna har vi ett tidsfönster på tio år för att vända utsläppstrenden. Det är alltså viktigt att vi agerar, och då behövs kilometerskatten.